Fru talman! Dagens riksdagsdebatt om förstärkning av ubåtsskyddet — eller mera högtidligt, som rubriken i utskottsbetänkandet lyder, om förstärkning av skyddet mot främmande underrättelseverksamhet — sker under trycket av att våra inre vatten sedan någon vecka tillbaka av allt att döma ständigt har främmande undervattensbesök. Debatten i dag illustreras av en intensiv kränkningsverksamhet, där svenska marina enheter snart sagt dagligen bekämpar främmande undervattensföremål. Utöver det allvar som dessa händelser i sig utgör ligger det ett allvarligt omen i att vi numera inte ens reagerar nämnvärt inför rapporter om kränkningar eller bekämpning av kränkningar. Låt mig slå fast att det handlar om att den svenska krigsmakten ger verkanseld mot främmande krigsmakt på svenskt territorium. Låt mig, fru talman, om än bara i förbigående, erinra om att denna mot Sverige allvarligt riktade verksamhet har pågått under en period då vi därutöver under en veckas tid sett den politiska makten i allvarlig upplösning. Detta är var för sig ytterst allvarligt men tillsammantaget en ödesmättad situation för vårt land som dess bättre, vad vi vet, inte än fått allvarligare Det är mot denna bakgrund som vi har att ta ställning till regeringspropositionen om förstärkning av ubåtsskyddet. Den yttersta anledningen till att någon åtgärd över huvud taget kommer till stånd är inte de kränkningar som nu förekommer utan förra sommarens kränkningar av våra vatten. Rapporter om denna kränkningsverksamhet debatterades som bekant livligt under hösten. Jag har ingen anledning att nu gå in på varför regeringen då inte vidtog erforderliga förstärkningsåtgärder, utan nöjer mig med att konstatera att regeringen — om än nödtorftigt — behöll initiativet och tilltron till regeringsmakten genom att i brev vid årsskiftet utbe sig förslag från överbefälhavaren beträffande åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. ÖB fick inte särskilt lång tid på sig. Han skulle redan den 15 februari för regeringen lämna kostnadsberäknade förslag för de åtgärder han fann erforderliga. Så skedde också. ÖB:s redovisning var uppbyggd i ett tvåstegsprogram, som tillsammans belöpte sig till en kostnad om ca 1,7 miljarder kronor. Häri hade då inräknats ca 250 milj.kr. för att täcka kostnader från det senaste försvarsbeslutet som inte hade kunnat infrias. Om jag hitintills, fru talman, i min beskrivning av regeringens handläggning inte haft någon större anledning att vara särskilt kritisk, så kan den nu efterföljande delen av händelseförloppet inte med bästa ansträngning undgå kritik. Sedan försvarsministern i mitten av februari fått ta del av ÖB:s förslag, hände det under drygt två månaders tid faktiskt ingenting. Jag är naturligtvis medveten om att försvarsministern tillsammans med regeringskolleger under denna tid träffade partiledarna vid omkring tre tillfällen. Mitt omdöme om det substantiella utfallet av de samtalen ger mig likväl anledning att påstå att ingenting hände.

Jag beklagar, fru talman, att denna snöda hantering så småningom lyckades. I ljuset av den kränkningsverksamhet som de senaste veckorna dagligen förekommit, och som för regeringen och försvarsministern rimligen inte kan ha kommit som en överraskning, ter sig den njugghet som under vårmånaderna visades från försvarsministerns sida närmast som en provokativ handling mot såväl svenska folket som mot riksdagspartierna. Jag tror inte att någon i dag anser att det moderata kravet om sådan förstärkning av ubåtsskyddet att en andra operativ ubåtsskyddsstyrka skall kunna sättas upp är en överdrift. Jag vill att försvarsministern och de socialdemokratiska ledamöterna skall kommentera detta. Kränkningar på västkusten som förekommer samtidigt med kränkningar på fler ställen på den svenska ostkusten ger väl snarast vid handen att också det moderata yrkandet faktiskt har varit otillräckligt. Försvarsministern har i tilläggspropositionen förvisso dragit slutsatser beträffande allvaret i den kränkningsverksamhet som förekommer vid våra kuster. Det framhålls således i propositionen att ”ubåtskränkningarna det mot främmande undervattensverksamhet representerar ett hot mot försvarets fredsbevarande förmåga genom att det tyder på förberedelser för militära operationer mot Sverige som det nuvarande totalförsvaret har svårt att möta. Ubåtar lämpar sig till exempel väl för en dold landsättning av sabotageenheter i en inledning av ett överraskande inlett anfall.” Denna allvarsfyllda del av försvarsministerns bedömning ger — enligt vår mening — på intet sätt stöd i de åtgärder försvarsministern är beredd att sätta in. Jag vill dock hålla försvarsministern räkning för att han i går, tror jag, gjorde ett bestämt och kraftfullt uttalande om allvaret i den främmande verksamhet som förekommer vid våra kuster. För oss moderater hade det tett sig naturligt att försvarsministern hade vidarebefordrat ÖB:s förslag beträffande förstärkning av ubåtsskyddet oinskränkt till riksdagen. Mot denna bakgrund tedde sig försvarsministerns uppenbara schackrande enbart olustigt för oss. Man får inte förglömma att regeringens vädjan under slutet av december, som tog sig uttryck i brevet till ÖB, var regeringens sätt att just då behålla det politiska initiativet. Jag kan inte tänka mig att man på försvarsdepartementet var så enfaldig att man bedömde att den svenska opinionen på någon månad skulle glömma under vilka premisser brevet till ÖB kom till. Det fanns rent av tillfällen under denna period då vi frågade oss om försvarsministern egentligen var försvarets man i regeringen och verkligen slogs för försvarets intressen. Sättet att hantera denna fråga har sannerligen inte givit förtecken för ett positivt svar. Fru talman! Regeringens uppgörelse med folkpartiet och centern om att anslå 500 milj.kr. för förstärkning av ubåtsskyddet är förvisso också det en hjälp men, enligt vår mening, en otillräcklig hjälp. Att man utöver de 500 milj.kr. också kom överens om att satsa 200 milj.kr. på ett minröjningsfartyg har vi inte haft någon större anledning att kritisera. Likväl kan det konstateras att det var en fartygstyp som ÖB och chefen för marinen inte i första hand hade önskat. Vid den sakliga bedömningen av minröjningsfartyget har vi sagt oss att dess värde i förhållande till de av oss föreslagna två kustkorvetterna i det sammanhanget tjänar ett annat och mer odefinierat syfte. Vi för vårt vidkommande har inte sagt nej till detta fartyg enbart av det skälet att det för en kortare period, tyvärr alltför kort, utgör en fördelaktig sysselsättning i plastverkstaden på Karlskronavarvet. Vi har alltså för vårt vidkommande låtit minröjningsfartyget ges en klar regionalpolitisk betydelse. Sammantaget innebär vårt alternativ att vi i förhållande till propositionens 500 milj.kr. föreslår 800 milj.kr. till materiel och kvalitetsförbättringar i enlighet med steg I i ÖB:s förslag. Vi biträder härutöver som nyss sagts förslaget om 200 milj.kr. för minröjningsfartyg, och slutligen anvisar vi 600 milj.kr. för två kustkorvetter av Göteborgsklass, som enligt ÖB:s och vår mening erfordras för den angelägna andra utbåtsskyddsstyrkan. Ingenting av det som i dag händer vid våra kuster tyder på annat än att detta är en synnerligen angelägen åtgärd. Det är, försvarsministern, ännu inte för sent att korrigera sig på den punkten. Fru talman! Jag yrkar bifall till de till betänkandet fogade reservationerna av de moderata ledamöterna i försvarsutskottet.

Fru talman! Jag vill på alla punkter yrka bifall till utskottets förslag. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär för femårsperioden att sammanlagt 7,5 miljarder kronor läggs till det militära försvaret jämfört med en prolongering av föregående nivå. Tillskottet på 700 milj.kr. skall alltså läggas till de 6,8 miljarder kronor i tillskott som man fattade beslut om i fjol. Redan försvarsbeslutet hade en mycket markerad marin inriktning, nämligen dubbelt så stort tillskott som ÖB hade föreslagit på motsvarande ekonomiska nivå för försvaret. Det vi nu lägger till marinen innebär väsentligt större satsningar på ubåtsskyddet än vad ÖB hade på sin högsta ekonomiska nivå. För att få perspektiv på detta kan jag nämna att ÖB:s högsta ekonomiska nivå var med samma prisreserv ungefär 13 miljarder kronor över ”grundnivån”. De satsningar som föreslogs för det direkta ubåtsskyddet utöver grundnivån var 135 milj.kr. Här är det nu fråga om en satsning på ungefär en miljard över grundnivån. Det gäller sådana insatser som snabbt kan ge resultat och som alltså ökar ubåtsskyddet de närmaste åren. Fru talman! Jag vill peka på tre principiellt väsentliga inslag. För det första: Vi måste få sådan bemanning och sådana personella satsningar att de plattformar som vi har — fartyg, helikoptrar och fasta installationer — skall kunna nyttjas. Att ha fler plattformar som inte kan användas årets alla månader, veckans alla dagar eller dygnets alla timmar är ganska meningslöst när någonting händer. Det är alltså viktigt att satsa på att det vi har kan användas när det behövs. För det andra måste vi se till att vi snabbt får hydrofoner och annan utrustning på de plattformar som vi redan förfogar över. Det är den snabbaste förbättring vi kan få och den mest ekonomiska. Vi måste ge utrustning till de fartyg som är användbara, t.ex. samtliga patrullbåtar, de bevakningsfartyg som kustartilleriet har, och vi behöver rejäla moderna hydrofoner till våra ubåtar. För det tredje bör vi skaffa fast bevakning så att man inte skall kunna komma osedd in till de områden som det är särskilt viktigt för oss att värna. Vi vet att ingen, inte ens en stormakt, skulle kunna ha kontinuerlig bevakning längs en kust så lång som Sveriges. Men inom områden som är allra känsligast går det att sätta in bevakningssystem som gör att intrång märks. Hittills har det varit basområdet i Stockholms södra skärgård och basområdet i Karlskrona. En viktig del i det förslag som nu föreligger är att göra motsvarande för huvudstaden. En inkräktare skall inte kunna ta sig in i Sveriges huvudstad utan att det märks. Ett utbyggande av ett fast system är väsentligt. För de saker jag här talat om föreslås nu, alltså tillsammans med försvarsbeslutet, ungefär en miljard under perioden. Det är alltså mångdubbelt mer än vad ÖB föreslog för dessa ändamål inför försvarsbeslutet. Av tillskottet på sin högsta ekonomiska nivå föreslog han ungefär 1 96 till den här typen av åtgärder. Av det tillskott riksdagen givit försvaret går ungefär 15 96 till sådana här åtgärder — en miljard av 7,5 miljarder. Detta är naturligtvis både gentemot försvarsmakten och gentemot omvärlden en mycket klar markering av vilken vikt vi fäster vid dessa åtgärder. Fru talman! Jag måste invända när Arne Andersson åberopar att ÖB har begärt en andra ubåtsskyddsstyrka. Begreppet ubåtsskyddsstyrka har aldrig använts av ÖB. Ubåtsskyddsstyrka är ett begrepp som används av marinen och av moderata samlingspartiet. Både den föregående och den nuvarande ÖB har sagt det vara en viktig princip att kunna använda resurserna på det sätt som är rimligast. ÖB vill inte att riksdagen skall binda honom till att använda båtarna si eller så, utan han vill kunna operera så som han finner lämpligast. Vi har i dag två kustkorvetter. Om några år kommer vi att ha sex. Ingen skall inbilla mig att den dag vi har 14 helikoptrar, 12 ubåtar, 6 kustkorvetter, 16 patrullbåtar, 7 minjaktfartyg, ett 15-tal bevakningsbåtar samt ett antal fartyg för att lägga ut hydrofonbojar skall alla dessa alltid vara tillsammans. Men skulle ÖB vilja ha dessa på en enda plats är det naturligtvis upp till honom. Han har då naturligtvis större chans att nå effekt på just det stället, men vill han använda dem på flera ställen samtidigt är det också upp till honom. Så varje åberopande av att överbefälhavaren skulle ha krävt någon andra ubåtsskyddsstyrka är fel. ÖB har aldrig använt ordet, och han anser det vara principiellt fel. Jag håller helt med överbefälhavaren i det avseendet. Sedan kan man naturligtvis diskutera i vilken grad satsningarna på minjaktfartyg är satsningar på ubåtsskydd. Detsamma gäller kustkorvetten. Vad som är ubåtsskydd i kustkorvetten är en släphydrofon som sitter längst bak i båten. Men de stora kostnaderna i den båten gäller elektronik, robotsystem, artillerisystem osv. Många är negativa till minjaktfartyg. Låt mig bara notera att överbefälhavaren självt.o.m. i den rapport som ligger till grund för propositionen sagt att han upplever att det är en suboptimering. Vi har inte balans mellan minröjningskapacitet och ubåtsoch ytattacksförband. Minröjningsresursen är för liten. I planeringen ingår ett antal minjaktfartyg. Att säga att ingen vill ha detta fartyg är fel. Minjaktfartyg prioriterades av överbefälhavaren i programplanerna redan på grundnivån. På samma sätt var det i riksdagsbeslutet. Att anskaffning av en av båtarna nu tidigareläggs är positivt ur ubåtsskyddssynpunkt. Det är positivt också när det gäller att nå balans inom försvarsmakten och få en mindre suboptimering. Det råkar också vara fördelaktigt för industrin. Så talet om att detta fartyg inte är önskvärt tycker jag är märkligt — se bara på ÖB:s planering. Herr talman! Några ord också om kustkorvetter. Vi från folkpartiet har ingenting emot dessa båtar, tvärtom. När beslutet om de två första kustkorvetterna — med namnen Stockholm och Malmö — fattades sade dåvarande chefen för kustflottan konteramiralen Jan Enquist 1983 inför Krigsvetenskapsakademin att detta var ”på sätt och vis ett genomförande av reservationen från mittenpartiernas representanter i 1970 års försvarsutredning”. Enligt reservanterna Sven Wedén och Torsten Gustafsson skulle de då aktuella två fartyg som kallades flottiljledare också ha ubåtsskyddskapacitet. Många diskuterade kring försvarsbeslutet 1972 om vi skulle ha eller icke ha fartygsbunden ubåtsjaktkapacitet. Folkpartiet står bakom beslut om sex kustkorvetter. Men vi har invändningar mot att skaffa fler och menar att pengarna gör större nytta för både ubåtsskyddet och inom invasionsförsvar om man lägger dem på andra saker. Vi har prioriterat ubåtar och de fasta systemen. Sammantaget är detta en mycket stark marin prioritering av oss i förhållande till det som ÖB föreslog. Man kan naturligtvis diskutera hur mycket man skall satsa på ubåtsskyddet, men den avvägning som gjorts anser jag vara rimlig. Herr talman! En liten reflexion av mera personlig art. Jag för min del tror att skall vi någon gång kunna klippa till en ubåt skall vi upptäcka den med ett passivt system i den meningen att man ”passivt” lyssnar in ubåten utan att själv bli röjd,och sedan skall vapeninsatsen komma helt överraskande. En tanke som fanns med i vår kommittémotion från januari är att ge en möjlighet för svenska ubåtsbesättningar att använda incidenttorped. Jag tycker i och för sig inte detta är en riksdagsfråga, det bör i första hand vara en avvägning som ÖB gör. En landkrabbereaktion är ofta att man tycker att agerande under vattnet är någonting konstigt, till skillnad från agerande på ytan. Men ubåtsfolket resonerar: För den som befinner sig i en ubåt är vattnet hans eller hennes medium. De känner och hör vad som finns omkring dem. En svensk ubåtsbesättning hör vad det är och hör t.o.m. vad det är för typ av båt. Det gör inte de som åker omkring på ytan och har en aktiv hydrofon, som dessutom upptäcks av den främmande ubåten på fem gånger så stort avstånd som de själva kan upptäcka en ubåt på. Det finns alltså en möjlighet — om man från svensk sida vill göra en markerad upptrappning — att tillåta svenska ubåtsbesättningar att använda vapen. Jag vet att både den föregående överbefälhavaren och den nuvarande har upplevt det obehagligt att tänka sig att en fträmmande ubåt beskjuts av en svensk, för den andre kan svara med dödande eld. Men principiellt har jag svårt att se vad det är för skillnad jämfört med att den ffrämmande ubåten sätter en torped i en svensk kustkorvett. Om någon på svenskt vatten anfaller ett svenskt krigsfartyg är det egentligen ingen skillnad om det svenska fartyget befinner sig på eller under ytan. Jag anser i och för sig inte att detta är en riksdagsfråga. Men om överbefälhavaren så vill finns det alltså möjlighet för honom att föreslå en skärpning som skulle innebära en starkt ökad osäkerhet för motsidan. I en ubåt vet man genom hydrofoner alltid vad som finns på ytan. Men en svensk ubåt som ligger stilla eller följer med strömmarna upptäcks inte så lätt av en inkräktande ubåt. Att tillåta vapen från våra ubåtar vore en markering som skulle kunna åstadkommas ganska snabbt. Herr talman! Jag yrkar återigen bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag gladde mig över att försvarsministern lyssnade på vår debatt i dag. Men jag hade väl inga förväntningar om att försvarsministern skulle vara nyfiken på vad vi moderater har sagt — det kan man ju ta del av på annat sätt. Efter Hans Lindblads något patetiska och entusiastiska anförande förstår jag nästan säkert att försvarsministern, socialdemokrater och andra har kommit hit för att lyssna till ledaren för konstellationen s-fp-c i denna viktiga fråga. Ni kan ju inte ha någonting att tillägga beträffande propositionens förträfflighet utöver vad den gode Hans Lindblad har sagt, men jag skall självfallet avvakta och se. Det framgick helt klart att Hans Lindblad inte tyckte om att jag tillvitade ÖB uppfattningen att en andra ubåtsskyddsstyrka skulle vara bra att ha. Om jag nu har fel på den punkten hade det varit klädsamt om Hans Lindblad hade svarat på frågan huruvida han tycker att den dagsaktuella situationen ger stöd för vårt yrkande eller inte. Den uppfattningen undanhöll han oss, men jag väntar mig ett svar på den frågan. Det är många som intresserar sig för det som händer just nu och undrar om det ges tillräckliga resurser eller inte. Jag har utgått ifrån att försvarsministern inte kommer att invända något mot Hans Lindblads svar.

Herr talman! De kränkningar som vi har rapporter om den här veckan påverkas inte av om vi beställer två båtar till för leverans tidigast 1991-1992. Skall vi få ut någon ytterligare effekt av svenskt ubåtsskydd de närmaste åren handlar det om satsningar på personalsidan, förstärkt utrustning på enheter som vi redan har och snabb utbyggnad av fasta system i de områden där vi absolut inte vill att det skall kunna komma in någon. Den ubåtsskyddsstyrka som marinen, Svenska Dagbladet och moderata samlingspartiet talar om är en organisatorisk enhet där det bl.a. ingår ett antal kustkorvetter — marinen säger fem, medan moderaterna inte har råd med fler än fyra. Dessutom ingår ett visst antal andra fartyg, helikoptrar, flygplan osv. Detta har ÖB sagt vara ett principiellt felaktigt sätt att se på resurser. I dagens situation, med de enheter som vi har, är det klart att två kustkorvetter är litet. Det är förmodligen bättre att operera med de två på samma ställe i stället för att ha en här och en där. Om några år, när de fyra Göteborgsklassbåtarna är levererade, har vi sex kustkorvetter. I en sådan operativ situation som den vi har den här veckan kan jag föreställa mig att ÖB skulle säga att det inte var rimligt att ha alla sex båtarna i samma område utan att de skulle delas upp tre och tre eller fyra och två. Om några år har vi tre gånger fler kustkorvetter än i dag. Från folkpartiets sida prövade vi inför 1987 tanken att utgående från Göteborgsskrov, dvs. ett kustkorvettskrov, få fram ett fartyg med huvudsaklig inriktning som minfartyg i krig och ubåtsjaktfartyg i fred. Det skulle bli en billigare lösning än kustkorvetten, som primärt är ett robotfartyg — marinen anger att det var en skillnad på 80 miljoner per fartyg. Men under försvarskommitténs slutskede sade försvarsstaben att både förslaget om helikoptrar, som hade varit överbefälhavarens enda förslag på de här nivåerna, och marinens förslag om fler fartyg var mindre angelägna än att satsa på utrustning på de plattformar som redan fanns. Att marinen så hårt hade betonat att det skulle vara fler fartyg och avstått från att föreslå utrustning till de fartyg som redan fanns fick vi intryck av förklarades mer av ”försvarsgrensintresse” än av en vilja att maximera ubåtsskyddskapaciteten. Den enda ökning som överbefälhavaren länge föreslog gällde helikoptrar, inom en total ram på 600 miljoner för utbåtsskydd. Nu kan vi notera att när han själv lämnar ett räkneexempel beträffande vad han skulle göra om han fick 1,7 miljarder utöver de 0,6, dvs. sammanlagt 2,3 miljarder, finns det över huvud taget ingen ny helikopter med. Detta visar att det underlag som vi har fått från försvarsgrenarna och från överbefälhavaren har skiftat innehåll i snabb takt.
Herr talman! Riktigt säker på att jag har förstått vad Hans Lindblad har berättat kan jag väl inte vara, men jag tror att jag drar en ganska hygglig slutsats om jag konstaterar att tilltron till moderata samlingspartiet, Svenska Dagbladet och min egen obetydliga person inte är så stor hos Hans Lindblad. Men om vi nu vänder på steken, eftersom tilltron till ÖB trots allt är betydande: Vad är det som har gjort att ni folkpartister har prutat så pass kraftigt på ÖB:s äskanden om 1,7 miljarder som ni faktiskt har gjort? Ni föll snabbast för försvarsministerns schackrande om att finna någon som till lägsta kostnad var beredd att dra en halvdan proposition genom riksdagen! Detta har du tre minuter på dig att reda upp, Hans Lindblad!
Herr talman! Det var i och för sig en ganska enkel uppgift. Problemet i det här huset är allmänt sett att saker och ting kostar pengar. Vi sitter här och säger: Alla tidningar skall inte kunna fås i blindskrift, eftersom pengarna inte räcker. Men här anslår vi nu 700 miljoner extra till ubåtsskydd. Ibland har jag intryck av att vi är litet fartblinda när vi håller på med försvarsfrågor — då gäller det alltid avrundade hundratals miljoner, medan man i andra sammanhang ofta räknar på miljonen. Problemet gäller pengar, och där är det på samma sätt med moderata samlingspartiet. Även ni prutar på vad ÖB föreslår. Jag förmodar att det inte är därför att ni tycker att ÖB allmänt sett har fel utan därför att ni tycker att man av statsfinansiella skäl inte kan ge verkschefer vad verkschefer vill ha. Vad gäller innehållet i förslagen kan vi notera att överbefälhavaren själv vid olika tidpunkter har kommit med olika förslag. Men han har aldrig vid något tillfälle presenterat kustkorvetter som det väsentligaste. För vår del har vi sagt att ytterligare ubåtar som har stor betydelse i både invasionsförsvaret och ubåtsskyddet för oss är mer prioriterade. Att sätta fler kustkorvetter före Ubåt 90 vore fel. Sedan kan jag notera ytterligare en sak: Av det som ÖB får extra genom riksdagsbeslutet i dag är inget han anser så viktigt att han velat betala genom omprioritering inom sin ram. Men hade vi gett honom pengarna — 700 miljoner — för fri disposition skulle han inte ha satsat dem helt på ubåtsskydd. utan han hade säkert fördelat dem mellan försvarsgrenarna. Det visar att vi från politiskt håll prioriterar detta med ubåtsskydd mer än de militära myndigheterna gör. Det handlar alltså inte om vad ÖB helst ville satsa på. När däremot politiker frågar vad han vill göra om han fick mer pengar öronmärkta för ubåtsskydd och frågar i vilken turordning han då skulle ta saker och ting, då placerar han — i den turordning han anger ända upp till 1,7 miljarder — kustkorvetterna som det minst angelägna. det mot främmande undervattensverksamhet

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande om förstärkning av skyddet mot främmande undervattensverksamhet bygger på en överenskommelse mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Vi i centern har i detta aktuella fall strävat efter enighet. Vi har gjort den bedömningen att det faktum att så många partier som möjligt står bakom betänkandet ger en styrka utåt och ökar trovärdigheten av vår vilja att försvara landets gränser. Det hade givetvis varit en ännu större styrka om även moderaterna hade ställt upp. Men av den debatt som vi i dag har kunnat lyssna till förstår vi ju att moderaterna vill stå vid sidan om. I centerns partimotion från januari månad krävde vi att den marina kapaciteten måste förstärkas. Ubåtsförbanden har en stor betydelse för såväl invasionsförsvaret som ubåtsskyddet i fred. Vi föreslog att det under parlamentarisk medverkan utreds hur ytterligare resurser skulle kunna tillföras för tidigareläggning av Ubåt 90. Vi ansåg vidare att materielanskaffningen till marinen omedelbart skulle förstärkas med 40 milj.kr. Detta yrkande har tillgodosetts i det betänkande som vi nu behandlar. Från centerpartiets sida är vi dessutom tillfredsställda med att marinen, genom regeringsbeslut, nu får ta ytterligare 20 milj.kr. i anspråk för repetitionsutbildning. Ubåtskränkningarna, som vi blev påtagligt medvetna om i samband med U 137:s grundstötning i Karlskrona skärgård, har fortsatt med oförminskad styrka. Det är därför viktigt att vi nu snabbt kan fortsätta att förstärka vårt skydd mot kränkningar. För tillfället pågår spaningar, och vapeninsatser har gjorts mot misstänkt verksamhet utanför Oxelösund och Göteborg. Eftersökningar pågår nu för fullt inom marinen. De gjorda insatserna visar att vi successivt har ökat vår skicklighet, och inkräktarna får nu kalkylera med eventuella förluster. Denna vår förmåga kommer att öka ytterligare genom dagens beslut. Man kan ha olika uppfattningar om detta. Arne Andersson i Ljung ansåg att man skulle ha behövt satsa ännu mer på grund av vad som sker just för tillfället. Men de satsningar som har gjorts visar ändå att vi är mer resoluta i dag än tidigare, vilket alltså kan verka avskräckande på den eventuella inkräktaren. När det gäller inriktningen av de resurser som nu skall tillföras, är det ju så, som Hans Lindblad sade, att man helst satsar på omedelbara åtgärder. En satsning på kustkorvetter skulle ju innebära att dessa fartyg kan tas i bruk långt senare och att vi därför egentligen inte har någon nytta av dem. De insatser som vi nu gör är mycket viktiga. Underrättelsetjänsten skall förstärkas och i våra viktigaste basområden skall de fasta bevakningarna byggas ut. Beträffande anskaffande av ytterligare minröjningsfartyg, så läste jag i går i Arne Anderssons husorgan att just sådana fartyg deltar i ubåtsjakten utanför Oxelösund. De är också bestyckade med sjunkbomber. Jag vet inte om detta är sant, men det stod i alla fall så i tidningen. Förslagen i betänkandet innebär också att kustbevakningen förstärks. Även om vi är medvetna om att kustbevakningen ingår i totalförsvaret och även skall delta i ubåtsskyddet, anser vi att dess fartyg inte i första hand skall utrustas för ubåtsjakt utan att sådana satsningar först och främst bör göras på de marina fartygen. Vi har alltså inte motsatt oss de medel som tillförs kustbevakningen, men jag har ändå velat redovisa vår uppfattning i denna fråga. Herr talman! Hitintills under 1980-talet har förstärkningsåtgärderna när det gäller ubåtsskyddet inneburit kostnadsökningar med drygt 1 miljard kronor. Genom de nu föreslagna åtgärderna satsas ytterligare totalt 700 milj.kr. Det är således fråga om stora belopp som måste avsättas i en ansträngd statsbudget. Som försvarspolitiker måste jag säga att det här tyvärr är fråga om avvägningar mellan de mängder av utgifter som samhället har på olika områden. Vidare kommer den nu pågående FU 88 och beväpning av JAS med all säkerhet att kräva nya ekonomiska resurser inför 90-talet. Det är mot denna bakgrund som centerpartiet har ställt sig bakom betänkandet om förstärkning av skyddet mot främmande undervattensverksamhet. Centerpartiet har i andra sammanhang, i regionalpolitiken, kritiserat den förda skärgårdspolitiken. Vi menar att de ökade krav som i dag i allt större utsträckning ställs på marinen när det gäller skärgårdsområdena i grunden beror på bristen på en samordnad skärgårdspolitik. Det svenska totalförsvarets resurser utgörs i stor utsträckning av vad det civila samhället kan erbjuda i form av personal, tjänster och varor. Vår skärgård är inte bara hemvist för en del av befolkningen och underbara platser för turister utan också vår yttersta utpost mot eventuellt fiendeland. Det är skärgårdsbornas ögon och öron som skall hjälpa marinen att upptäcka och slå larm om någon kränker våra farvatten. Det är för alla bekant att centerpartiet ej stod bakom förra årets försvarsbeslut. Vi redovisade den gången en högre medelstilldelning till totalförsvaret om 200 milj.kr. per budgetår. Denna vår uppfattning kvarstår och påverkas inte på något sätt av detta betänkande. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande 13.
Herr talman! Efter Ingvar Karlssons i Bengtsfors anförande vill jag helt stillsamt bara konstatera att det i sig väl var en värdefull upplysning att de förstärkningar som vi moderater har föreslagit på materielsidan inte kan utnyttjas förrän en bit in på 90-talet. Ingvar Karlsson hade kanske väntat sig att jag skulle säga: Kors, det hade vi inte tänkt på! Jag vill tacka för detta vänliga råd, men jag tror inte att vi skall banalisera debatten alltför mycket. Jag vill i all stillsamhet även upprepa min fråga: Är det någonting i dagens situation som säger Ingvar Karlsson att det är utomordentligt dumt att det skulle ges förutsättningar att kunna sätta upp en andra ubåtsskyddsstyrka? Jag utgår från att vi inte behöver upprepa den debattomgång som vi hade med Hans Lindblad, där han kunde upplysa mig om att marinchefen nog väljer att disponera sina enheter på det sätt han själv önskar. Att vi inte behöver ha sex kustkorvetter på västkusten utan att marinchefen kan göra som han vill, besvarar ändå inte min fråga till Ingvar Karlsson huruvida det inte skulle vara bra att kunna operera på västkusten och samtidigt kunna beivra kränkningar på östkusten. Jag tror att det skulle intressera västkustborna att få ett svar på den frågan.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung, som tidigare har varit verksam i jordbruksutskottet, borde känna till talesättet: Litet ull men mycket skrik, sade bonden när han klippte grisen. Ungefär så förhåller det sig med moderaterna i fråga om detta betänkande. Man vill påskina att händelserna runt våra kuster är av mycket allvarlig karaktär, vilket de är. Men samtidigt menar man att vi fixar det hela, om vi får kustkorvetter. Men det är först om ett antal år som vi får dessa kustkorvetter. De blir också betydligt dyrare än vad moderaterna har angivit i sin motion, även om detta inte direkt hör hit. Nej, Arne Andersson, jag tycker inte att det vore fel om vi fick en andra ubåtsjaktstyrka. Det vore ännu bättre om vi kanske hade tre fyra sådana. Men det är ju också en fråga om resurser. Vi har ansett att kommande beslut inom försvarspolitiken — FU 88 och beväpningen av JAS — kommer att kräva stora insatser och att man därför måste göra avvägningar av var vi skall lägga pengarna. Då anser vi att detta är en lämplig summa att satsa på ubåtsförsvaret. Det är alltså centerpartiets mening, och jag tror att den är ganska realistisk. Moderaterna säger i sin motion att man bör satsa mer på försvaret än vad som sker för närvarande och att man får spara in på andra samhällsfunktioner. Det står inte ordagrant så i den moderata motionen men i stort sett så. Det är klart att om man skall ta pengar från kommunerna, t.ex. 6 miljarder kronor, så känns det för kommunerna; de får väl höja kommunalskatten i stället. Detta är en avvägningsfråga — det kommer man aldrig ifrån. Jag tycker att vi i det här fallet borde ha kunnat vara eniga. Moderaterna valde emellertid att stå vid sidan om, och det är ju deras ensak.
Herr talman! Jag tackar Ingvar Karlsson i Bengtsfors för svaret. Jag lovar mycket bestämt att jag skall vidarebefordra det till västra Sverige. I en allvarsfylld debatt om ubåtsskyddet har Ingvar Karlsson bidragit med upplysningen att han har kunskap om att det finns både tagel och ull. Hur man kunde skilja det ena från det andra framgick inte.

Herr talman! Litet ull men mycket skrik, sade bonden när han klippte grisen — det var vad jag sade, Arne Andersson i Ljung. Jag tror att västkustborna är medvetna om försvarssituationen och vilka resurser som står till vårt förfogande. Vi kan fråga kustkommunerna längs västkusten vad det skulle betyda för dem om vi drar ner statsbidraget till kommunerna i den storleksordning som moderaterna föreslår. Det skall då ställas mot att man fick två kustkorvetter om ett antal år. Jag tror inte att man på västkusten har svårt att välja mellan de alternativen, Arne Andersson.

Herr talman! I december 1987 rapporterade överbefälhavaren om fortsatt 8 juni 1988 främmande undervattensverksamhet. Som en direkt följd av detta uppdrog i é Förstärkning av skydregeringen den 7 januari i år åt ÖB att utvärdera och redovisa vår samlade det mot främmande un | förmåga att möta undervattenskränkningar. I uppdraget ingick att redovisa dervattensverksamliet den nuvarande planeringen för att bättre kunna bedöma behovet av såväl personella som materiella åtgärder. Vidare ingick i uppdraget att redovisa eventuella förslag till förändringar i syfte att prioritera system och metoder som skulle kunna klarlägga verksamhetens omfattning, inriktning och ursprung. Efter det att överbefälhavaren lämnat den begärda redovisningen har regeringen framlagt förslag om åtgärder för att förstärka skyddet mot främmande undervattenskränkningar i förhållande till gällande planering. Inriktningen kan i korthet beskrivas på följande sätt: —- Utbyggnaden av fasta bevakningar i våra viktigaste marina basområden forceras. Den fasta bevakningen av inloppen till Stockholm byggs ut. —- Den rörliga övervakningen förbättras. —-Ytterligare ett minröjningsfartyg byggs. Detta ökar vår uthållighet till sjöss. — Ökade resurser för drift och underhåll möjliggör att fartyg och vissa förband i land kan vara bemannade i ökad utsträckning. Med denna inriktning och inom kostnadsramen 700 milj.kr. i prisläge februari 1987 träffade vi en bred uppgörelse med folkpartiet och centern för den kommande fyraårsperioden. Herr talman! Uppgörelsen är en bekräftelse på det allvar som vi tillmäter behovet av att öka vår förmåga att ingripa mot kränkningar av vårt lands gränser och territorium. Den är en signal till omvärlden, en signal som på nytt understryker tidigare gjorda uttalanden, bl.a. i samband med 1987 års försvarsbeslut, att vi aldrig kommer att acceptera den typ av oönskad närvaro som framgår av ÖB:s rapporter om fortsatt främmande undervattensverksamhet. Herr talman! Vid behandlingen i utskottet underströks att fortsatta undervattenskränkningar trots vidtagna åtgärder och gjorda politiska uttalanden utgör en påfrestning på Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet — detta oavsett kränkningarnas motiv, karaktär eller ursprung. Utskottet instämmer mot denna bakgrund i det angelägna att nu säkerställa och påskynda den utbyggnad av ubåtsskyddsfunktionen som fastlades i 1987 års försvarsbeslut. Det angelägna nu är att öka vår förmåga att klarlägga kränkningarnas omfattning, inriktning och ursprung. Ett annat viktigt syfte är att stärka bevakningen av våra viktigaste marina basområden och inloppen mot Stockholm. Härigenom ökar våra möjligheter att i tid ingripa mot kränkningar och stärka invasionsförsvaret. Med det anförda yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan i dess betänkande nr 13 och avslag på den moderata reservationen och samtliga motioner. Låt mig till sist, herr talman, något kommentera det moderata förslaget om ytterligare resurser om tillhopa 900 milj.kr., varav 600 miljoner för anskaffning av två kustkorvetter av Göteborgsklass. Med förestående stora behov av modernisering och omstrukturering av armén är moderaternas förslag föga välbetänkt och förbrukar resurser som skulle möjliggöra uppnåendet av målet, ett väl avvägt totalförsvar. Dessutom är, såvitt jag har kunnat förstå, de 600 miljonerna helt otillräckliga för att bygga, utrusta och bemanna de två föreslagna kustkorvetterna. Kompletta torde kostnaden för dem närma sig miljarden, pengar som jag menar kan användas bättre i vårt gemensamma mål: ett bra och väl avvägt totalförsvar. Låt mig därutöver, herr talman, något kommentera ett par av de frågeställningar som dykt upp i debatten. Jag tycker att det är viktigt att till Arne Andersson i Ljung framföra beskedet att som ledare för konstellationen i den nu träffade uppgörelsen står den socialdemokratiska regeringen — icke någon enskild person i något av riksdagens partier. Det är inte någon halvdan proposition som har dragits genom det här huset. Det är en av de bredaste uppgörelser som kan avläsas under pågående riksmöte, och den förtjänar faktiskt en bättre och mer seriös bedömning av utskottets ordförande.
Herr talman! Jag ser självfallet allvarligt på att ledaren för den stora socialdemokratiska gruppen i utskottet betraktar mig som oseriös. Det ger mig anledning att fråga honom vad det var för fel på ÖB:s förslag, eftersom det så pass kraftigt bantades. Såvitt jag vet framfördes i förhållande till de 1,75 miljarderna ett bud till partierna i storleksordningen 300 milj.kr. Jag vet inte vem som är oseriös i sammanhanget, men den som bättrar på det här budet och närmar sig ÖB:s bud kan knappast vara oseriös. Om jag i fråga om ordval har varit oseriös, så skall jag bättra mig.
Herr talman! Jag menar att det är oseriöst av Arne Andersson i Ljung att hantera denna fråga så som han har gjort. Propositionen har fått brett stöd i utskottet och den har en inriktning som ger bästa tänkbara möjligheter att inom ganska snäva ekonomiska ramar förstärka, förbättra och bredda förutsättningarna att värna vårt territorium mot oönskade inträngningar. Förslaget bör kunna behandlas utifrån viljan, kunskapen och den inriktning som vi alla är betjänta av. Förslaget bör seriöst vägas emot andra behov som faktiskt också kommer fram i riksdagens arbete. Det är behov som härrör från hela samhällsfältet. I det sammanhanget finner jag det angeläget att också utskottets ordförande förstår att man icke så enkelt avfärdar en bred politisk uppgörelse, som i det här fallet, genom att påstå att man lättsamt drar någonting genom riksdagen.
Herr talman! Jag har kanske felbedömt det lättsamma i arbetet. Det kanske trots allt var svårare att dra förslaget genom riksdagen än jag trodde. Jag kan ta tillbaka mitt påstående i det avseendet. Beträffande bredden på uppgörelsen är jag självfallet imponerad över hur bred den är, och jag beklagar snarast att den blev så bred. Däremot, Roland Brännström, blev väl kvaliteten just inte bättre av detta. Vad jag avsåg var att uppgörelsen skapade möjlighet att få propositionen genom riksdagen utan att ni var hänvisade enbart till stöd från vpk, vars representant snabbt gjorde ett inlägg i debatten här och därefter lämnade kammaren. Jaginser lätt att det stödet hade varit i bräckligaste laget i en så viktig fråga.
Herr talman! Jag vill understryka att vad vi nu diskuterar är ett betydande tillskott till den försvarsram som inom verksamhetsområdet marinen tidigare har tillförts anslag utöver det beslut som omfattar grundförslaget i den femåriga ansiagsgivningen. Vi måste hantera de knappa resurser som nationen disponerar genom att på rimligt sätt fördela anslagen på områden där alla har behov av penningtillskott.

Det är också ett bevis för att en bred politisk vilja har präglat inriktningen av försvarsoch säkerhetspolitiken. I ett område som nationellt är utomordentligt betydelsefullt är det mer värdefullt ju bredare bas som står bakom ett sådant beslut. Basen är bred redan nu, men det hade naturligtvis varit av värde om också moderata samlingspartiet en gång satt nationella intressen före partipolitiska intressen inom sektorn totalförsvaret.

Herr talman!

Låt mig också, herr talman, något kommentera företrädarens för moderaterna inställning. Han betygsatte detta arbete med omdömet att det var ett schackrande. Det kanske är rätt så talande för moderaternas syn på de för riket så angelägna frågorna. Det är alltså ett schackrande att föra diskussioner med representanter för partier som ingår i försvarsutskottet och att försöka nå breda överenskommelser i för landet så viktiga frågor. Jag förstår detta synsätt bättre när man för en stund sedan sade att man beklagar att överenskommelsen blev så bred. Då förstår jag precis moderaternas inställning. Jag vill bortse från dessa faktorer och i stället försöka framtona den betydelse som denna överenskommelse har för vårt lands försvar. Den har också en annan betydelse: Jag tror att det är väldigt viktigt för vårt land att kunna redovisa utåt, mot andra länder, att det finns en bred samling kring dessa frågor. Därför beklagar jag de ord som har valts: att arbetet har varit ett schackrande och ett beklagande av att uppgörelsen blev så bred. Moderaterna kanske får tillfälle att något fundera över den ansats som de har redovisat i denna fråga. Samtidigt som utbyggnaden av ubåtsskyddet pågår sker en kontinuerlig utvärdering av metoder och material. Detta bidrar till att vi kan göra korrigeringar av inriktningen i takt med utbyggnaden. Ett uttryck för de stora svårigheter som är förknippade härmed, svårigheten att rätt avpassa denna verksamhets inriktning och volym, är ÖB:s yttrande i programplanen som är daterad den 26 juni förra året. Där skriver ÖB: ”Ingenting nytt har framkommit som föranleder överbefälhavaren att förändra det underlag som gavs till försvarskommittén vad gäller undervattensverksamheten och behovet av förstärkning av ubåtsskyddet.” ÖB hade då föreslagit i sin högsta nivå inför försvarsbeslutet 1987 en förstärkning för perioden 1987-1992 med ca 360 milj.kr. I den uppgörelse som träffades av folkpartiet och socialdemokratin, vilken låg till grund för försvarsbeslutet, gjordes en uppräkning av ÖB:s förslag vilket ledde fram till en förstärkning av ubåtsskyddet med 400 miljoner över grundnivån. Vad riksdagen i dag förhoppningsvis skall besluta om är ytterligare en förstärkning av ubåtsskyddet. Efter ÖB:s rapport av ubåtskränkningarna till regeringen i slutet av förra året gav regeringen ÖB ett uppdrag att utvärdera och redovisa vår samlade förmåga att upptäcka och möta undervattenskränkningar. Trots att det skedde bara ett halvår efter det att försvarsbeslutet fattats av riksdagen, fann vi det angeläget att göra en förnyad prövning av ubåtsskyddets utbyggnad. Vi ville veta om vi var på rätt väg och om det fanns nya förslag om vad som skulle kunna göras för att ytterligare vässa klorna. Och en hel del ny information och nya uppslag kom fram. Efter en serie överläggningar med oppositionen enades centern, folkpartiet och socialdemokraterna om ett förslag som innebär en förstärkning på sammanlagt 700 milj.kr. I relation till försvarsbudgeten i övrigt innebär detta en mycket kraftig förstärkning av funktionen ubåtsskydd.

Härvid avses såväl marina system som kustbevakningens resurser. 500 milj.kr. för perioden 1988-1992 skall användas för fasta system, för förbättring av rörliga system, för förbättrad analysförmåga och för personal så att befintliga fartyg kan vara bemannade i ökad utsträckning. 200 milj.kr. skall användas till ett nytt minjaktsfartyg av Landsortsklassen. Dessa fartyg har en mycket bra hydrofon, vilket medför ökad kapacitet att lokalisera stillaliggande ubåtar inom ramen för en samlad samordnad utbåtsjaktsopera tion och en förbättrad uthållighet. Detta fartyg innebär också en betydelsefull förstärkning av invasionsförsvaret. Som ÖB konstaterar i sin utredning är funktionen minjakt/ubåtsjakt för närvarande inte i balans med attackfunktionen i marinen vilken utgörs av ubåtar, robotbåtar och korvetter. För att använda resurserna optimalt, säger ÖB i sin utredning, bör man i stället för att anskaffa kustkorvetter pröva att utveckla en ny typ av fartyg, avpassad för ubåtsjakt och minjakt. Regeringen har dock bedömt att det inte finns förutsättningar att i dag fatta beslut om denna nya typ av fartyg och har därför förordat anskaffning av minjaktfartyg. Frågan om flottans förnyelse blir därför en fråga för nästa försvarsbeslut, då en samlad avvägning kan genomföras av behovet av olika fartyg och mellan sjöbaserade och landbaserade system.

Herr talman! Vår frejdige försvarsminister föredrog att ett ögonblick spela en attityd av prinsessan på ärten och vara mycket känslig för att jag hade använt uttrycket schackrande. Jag skall gärna utveckla varför jag använde uttrycket. Är försvarsministern beredd att närmare redogöra för den fåtaliga kammaren för den situation som rådde i december månad, då brevet till ÖB skrevs? Vad var det för en politisk situation ni då ville rädda? Jag tillstod i mitt huvudanförande att ni med brevet behöll det politiska initiativet, och jag tillstod också utan att direkt säga det att ni gjorde det med en viss elegans. Men vill försvarsministern frånkänna sig att brevet i sig och ÖB:s svar två tre månader därefter väckte vissa förhoppningar om att försvarsministern i högre grad än som kom att bli fallet skulle efterkomma ÖB:s önskemål? Från den utgångspunkten har jag allt tyckt att det bud som gavs till de tre borgerliga partierna vid en av de tre sammankomsterna —- som var det enda som hände under två månader — på 300 milj.kr. — att ställas mot de 1,7 eller 1,75 miljarder som ÖB äskade — gav mig anledning att använda ordet schackrande. Sedan vill jag gärna säga följande beträffande min värdering om den breda uppslutningen. Tycker jag att det är en dålig uppgörelse som har gjorts, är det närmast en självklarhet att jag beklagar att den också fick bredd. Hade det varit ett bra beslut, hade det ju varit skönt med en bred uppslutning. Då hade den sannolikt kunnat vara ännu bredare. Vi moderater har ingen annan uppfattning än att situationen är sådan den spelas upp för oss — såväl nu som med tanke på de förväntningar vi har. Om vi inte kan ge styrka och innehåll åt den neutralitetspolitik som vi företräder, förvittrar också den. Den är det substantiella innehåll som hela vår försvarspolitik vilar på. Det kanske ter sig förmätet att säga detta till försvarsministern, men då kan jag väl förbehålla det kammarens övriga ledamöter. Sådant är det allvar som vi lägger i detta, och det är för den skull som vi har försökt att hålla försvarsanslagen på en — tråkigt nog — i förhållande till andra partier något högre nivå. Jag avstår nu från att uppehålla kammaren med varför brevet kom till, för det är en historia för sig. Det har vi redan rett upp. När försvarsministern efter en så elegant politisk runda som brevet egentligen innebar tycker jag att det var litet snött att över huvud taget komma med de 300 miljonerna. Det är från den utgångspunkten jag har använt ordet schackrande, och jag är inte blyg för att vidhålla det.

Herr talman! När jag lyssnar till Arne Anderssons i Ljung argumentering, slår mig omedelbart tanken att han kanske har fått sig det där till livs genom att läsa och kanske fundera litet grand i egen kammare. Arne Andersson har ju inte deltagit i överläggningarna, och det är naturligtvis en omständighet som jag måste beakta. Beträffande dem som har deltagit i överläggningarna — i varje fall centerpartiet, folkpartiet och oss — har jag den bestämda känslan att deltagandet icke har skett med den utgångspunkt som Arne Andersson försöker ge intryck av. När jag lyssnar till honom, kan jag förstå att den som icke har deltagit i överläggningarna, om han är litet för grund i sin uppfattning, kan komma till den åsikt som Arne Andersson har. Jag tycker det är trist när han redovisar den på det här sättet. Men skulle inte också detta kunna leda till en viss eftertanke? När socialdemokraterna, folkpartiet och centern kommer överens efter att ha prövat och diskuterat olika frågor, kan det då inte också finnas skäl för moderata samlingspartiet att ta sig en funderare? Det är ju så tydligt att det finns en bred uppslutning i denna kammare för förslaget. Tror verkligen Arne Andersson inte att någonting i er argumentering och i ert sätt att se på frågan kunde ge anledning till litet självkritik? Arne Andersson är väldigt duktig att påpeka för dem som deltagit i denna överenskommelse att de bör reflektera över vissa faktorer. Jag vill, herr talman, stillsamt och ödmjukt ge Arne Andersson tillfälle att fundera om det inte ändå kan finnas något i denna överenskommelse som moderata samlingspartiet i rikets intresse kan ställa sig bakom. Jag tror nämligen att det skulle vara gagneligt för riket om vi kunde få en så bred överenskommelse som möjligt. Men tyvärr, herr talman: moderata samlingspartiet har valt att även i denna fråga ställa sig utanför den stora grupp av partier som har deltagit i överenskommelsen. Låt mig säga litet mer om Arne Anderssons tankar. ”Brevet” som han talar om är ett uppdrag från regeringen till landets överbefälhavare att redovisa sin syn. I svaret redovisas ÖB:s syn på möjliga åtgärder. ÖB kräver inte den summa som Arne Andersson far runt med här. Jag tycker det är viktigt att vara rättvis mot landets överbefälhavare. Han har redovisat vad han kan göra med de olika beloppen. Han har icke krävt de summor som Arne Andersson gör gällande. Sedan försöker Arne Andersson lyckas med konststycket att förvärva två korvetter av Göteborgsklassen för 600 milj.kr. Ibland uttalar Arne Andersson omsorg om och intresse för Karlskronavarvet. Det är emellertid på det viset, Arne Andersson, att skulle Karlskronavarvet anta en offert på 600 milj.kr. för två korvetter i Göteborgsklassen så komme detta örlogsvarv på obestånd, och det kan väl ändå inte vara i vare sig moderata samlingspar tiets eller Arne Anderssons intresse att så sker? De kostar nämligen mer än det belopp som moderaterna är beredda att anvisa. Det är ju inte intressant att föra en diskussion om en offert, men jag tycker inte att Arne Anderssons påstående skall stå oemotsagt. Det är icke sant att man klarar en sådan affär med det anvisade beloppet.

Herr talman! Som försvarsministern säger är jag möjligen litet grund i min uppfattning. Det är också möjligt att jag fått mig detta till livs i min egen kammare. Icke desto mindre kvarstår att differensen mellan det moderata förslaget och det som nu är ett ÖB:s i all hövlighet framförda önskemål fortfarande står kvar. Än större är differensen till det som de tre partierna har enats om. Det vill jag gärna göra klart, och jag tänker inte be om ursäkt för detta. Vårt förslag är välgrundat, och jag beklagar fortfarande att det blev en bred uppgörelse kring ett inte alltför bra förslag. Låt mig ändå få säga att det tillsammantaget är ganska mycket pengar som ges till försvaret. Jag är tacksam för att det blev någonting över huvud taget. Under vårmånaderna i år var det nog många med mig som trodde att det inte skulle komma någonting från försvarsdepartementet. Så skall sanningen fram är vi faktiskt glada över att det blev någonting. Försvarsministern gör gällande att jag nu håller på att ruinera Karlskronavarvet. Den beräkning vi moderater gjort beträffande kostnaden för två kustkorvetter visar att denna blir exakt densamma som för de två korvetter som skall levereras två år tidigare. Om jag nu alltså ruinerar Karlskronavarvet, så är jag i gott sällskap med försvarsministern. Vi får då se hur vi skall reda upp den saken. Prislistan från januari-februari i år utgör basen för de beställningar som redan har gjorts. Någon annan prislista har inte vi moderater. Är beräkningen behäftad med felaktigheter gäller detta även beräkningen för de korvetter som skall levereras åren 1991 och 1992 och inte enbart beräkningen om kostnaden för korvetter som vi moderater önskar skalllevereras 1993. Så förhåller det sig med min ovederhäftighet. Det hade i och för sig varit trevligare om försvarsministern och jag så här i debattens avslutning hade kunnat säga att våra beräkningar är vederhäftiga. Vi är i varje fall ute och seglar på samma goda eller dåliga vatten.
Herr talman! Jag skall inte särskilt mycket mer ta kammarens tid i anspråk. Jag vill bara föra till protokollet att jag utgår från att det skulle förekomma någon form av nämnvärd beväpning på de ytterligare två korvetter som skulle byggas. I annat fall har jag mycket svårt att förstå ert intresse för dessa korvetter.